Herr talman! Liberalernas riksdagsgrupp har alltså begärt denna extrainsatta debatt i kammaren med anledning av de minst 53 utsatta stadsdelar som polisen har pekat ut som mycket bekymmersamma. Detta skedde långt innan det att Aktuellts inslag om stadsdelen i Borlänge, Tjärna ängar, fick allmänheten och inte minst våra politiska kollegor att inse att vi måste göra mer åt dessa utanförskapsområden. Detta är områden som polisen inte har full access till. Det är områden där människor känner sig otrygga. Oavsett om det är upplevt och faktiskt eller inte är det väldigt många människor som är oroliga för sitt liv och för sina barns situation. Det är områden där polis, brandkår och andra samhällsviktiga funktioner inte kan gå in utan att drabbas av attacker eller stenkastning. Detta är inget vi kan acceptera. Det är inget vi kan lösa ensamma som riksdag, utan det måste naturligtvis ske på olika plan. Men helt klart har vi ett mycket större ansvar när det gäller vapenlagstiftning, socialtjänst och vilka befogenheter vi ger polisen. Regeringen har aviserat samtal med blåljusverksamheten. Det ska bli väldigt spännande att höra vad dessa samtal har lett till. Från Liberalerna vill vi också efterhöra inte minst vad den nya samordningsministern har i sin plan för de här områdena. Vi kommer naturligtvis också nu under morgonen här att presentera våra förslag.

Herr talman! Låt mig börja med de nyheter som nådde oss i går och som dominerar rubrikerna nu på morgonen, nämligen det bestialiska mordet på en av våra kollegor i Storbritannien. I ett fritt och demokratiskt samhälle drabbas återigen dem som är demokratins arbetare. Detta tål att uppmärksammas också i riksdagen en dag som denna. Våra tankar går till hennes familj och hennes nära och kära. Herr talman! Vi lever tack och lov i fria och demokratiska samhällen, men det saknas inte utmaningar. Tvärtom har vi ständigt att jobba med att stärka demokratin, tryggheten, jämlikheten och friheten i våra samhällen. Jag har precis som Roger Haddad läst en hel del de senaste åren om de utmaningar som finns i delar av vårt land. Jag säger "vårt land", för här får det inte finnas vi och de. Sverige är vi, och varje gång människors rättigheter kränks någonstans i vårt samhälle är det en angelägenhet för oss alla. Stenkastningen och annat som Roger Haddad beskriver, som hindrar räddningspersonal, brandmän, ambulanspersonal och polis från att komma in i delar av vårt land får aldrig accepteras. Det handlar inte bara om tryggheten för dem som är anställda för vår service, vår trygghet och vår frihet utan också om de många människor som behöver denna service. När en ambulans åker ut är det på grund av att någon är akut sjuk. När brandkåren åker ut är det för att det behövs räddningstjänst av olika slag - brand eller något annat. När polisen åker ut är det för att man förmodar att det antingen planeras eller pågår ett brott mot människor. Herr talman! Förlåt mitt ordval, men varje gång jag ser detta blir jag förbannad. Det skulle kunna vara min mor, min vän eller någon annan som står mig nära som hamnar i ett utsatt läge och inte får den hjälp de behöver. Vad är då vårt svar på detta? På kort sikt måste det handla om att polisen ska vara närvarande - inte bara åka in utan vara närvarande i många av dessa områden redan från början. Det jobbar regeringen och polisen med. Det handlar om att se över straffen, så att det blir väldigt tydligt att detta inte är något vi accepterar. Vi har visserligen en lagstiftning som säger detta redan i dag, men på Justitiedepartementet tittar man nu på om det behöver göras något ytterligare på straffområdet. Det handlar också om att få tag i dem som begår dessa brott, så att man kan lagföra dem. Men det räcker inte med detta. Även om det jag nu nämnt är viktigt och ett tydligt svar räcker det inte. Jag är själv uppvuxen i ett av dessa områden. Jag vet vad det innebär när arbetslösheten är hög. Jag har ibland tänkt på hur mitt liv kunde ha sett ut om inte mina båda föräldrar hade fått jobb ganska snabbt efter att vi kommit till Sverige. Det hade nog sett helt annorlunda ut. Jag är helt säker på att jag då inte hade stått här i den här debatten i dag. För det första: Det viktigaste vi kan göra och det regeringen har jobbat med från första dagen är att bekämpa arbetslösheten och se till att människor får en ordnad situation, en självkänsla och kan ta ansvar för både sig själva och sina barn, för i grund och botten finns det föräldrar. För det andra måste vi vända skolresultaten. När ungdomar kastar sten är det ofta ett uttryck för ett misslyckande som har pågått under väldigt lång tid. Det har kanske grundlagts redan i grundskolan och har sedan fortsatt i en bristfällig och ofullständig utbildning. Vi måste därför också vända skolresultaten. Jag är glad för att min kollega på Utbildningsdepartementet, Gustav Fridolin, har inlett ett sådant arbete, med riktat stöd till de skolor som behöver det mest. För det tredje behöver vi också stärka de civila organisationer som vi vet gör stora insatser. I grund och botten handlar det om att ta ett gemensamt ansvar, och därför kommer regeringen också att fortsätta stärka dessa organisationer som jobbar specifikt i områden där det finns väldigt tuffa förutsättningar. För det fjärde: Bostadsbristen och trångboddheten måste vi råda bot på, och närmiljön och samhällsservicen måste stärkas. När man känner sig övergiven och som att ingen bryr sig om en är det lättare att också dras med i sammanhang där man säger: Jag skiter i reglerna och bryr mig inte om vad de andra tycker! Det är viktigt med kortsiktiga insatser på polis, straff och beivrande av brott, men det är också viktigt att vi tar oss an dessa viktiga långsiktiga åtgärder. I mitt andra inlägg kommer jag att återkomma mer detaljerat just till dessa.

Herr talman! I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ökar tryggheten för alla, för Sverige ska fungera, med en trygghet som det faktiskt går att lita på. För många människor är Sverige redan i dag ett tryggt land där man känner att vi har tillit till varandra och till samhället. Samtidigt är dock tryggheten långt ifrån självklar för alla, och det visar sig som allra tydligast i utanförskapsområden och i utsatta stadsdelar. Precis som nämndes tidigare har polisen identifierat 53 områden runt om i Sverige som är utsatta för allvarlig brottslighet. I 15 av dessa beskrivs situationen som särskilt allvarlig. Det är gänguppgörelser som har slutat med att oskyldiga har fallit offer. Det är skjutningar och våldsdåd, poliser som möts av stenkastning, räddningstjänst som får sin utrustning sönderskuren, ambulanspersonal som inte kan göra sitt arbete utan att polisen följer med, brottsoffer som inte vågar vittna på grund av hämndaktioner, unga människor som begränsas i sina liv på grund av hedersvåld och förtryck och tyvärr också radikalisering och extremism. Så här ska det inte vara i Sverige. Så ska det inte vara någonstans i vårt land. Vi måste alla stå upp för att visa hur fullständigt oacceptabel utvecklingen är. Samtidigt är problematiken bred. Arbetslösheten i de här områdena är för hög. Skolresultaten är för låga. Jag välkomnar debatten i dag. Det är bra att frågorna diskuteras. Det råder säkert ingen oenighet här i kammaren om vikten av jobb, trygghet och utbildning. Men det räcker inte att bara tala om frågorna. Det krävs också handlingskraft, och det krävs en plan för att kunna genomföra nödvändiga insatser. Vi måste skapa fler vägar till arbetsmarknaden, särskilt för dem som står allra längst ifrån den. Vi moderater har föreslagit det vi kallar förstajobbetanställning, så att fler människor kan få en chans att få det allra första jobbet. Det skapar förutsättningar också för att människor ska kunna få sitt andra och tredje jobb. Vi måste höja kraven på att människor ska sträva efter att göra rätt för sig. Krav och kontroller i bidragssystemen tror vi måste öka. Samtidigt behöver vi en utbildningsplikt för vuxna som kommer till Sverige och som saknar grundskoleutbildning. Det är avgörande, tror vi, för att fler ska bli anställbara. Herr talman! Att öka kraven är en del i att stå upp för svenska värderingar, som att vi alla ska bidra och göra rätt för oss. Men jag tror också att vi behöver bli tydligare med vilka värderingar som vi vill ska gälla i Sverige. Därför har vi föreslagit ett obligatoriskt samhällstest för nyanlända med indragna bidrag vid utebliven närvaro. Det handlar faktiskt om att säkerställa kunskap och vetskap om att i Sverige ska alla män och kvinnor faktiskt behandlas lika. Det ska vara tydligt för alla redan från dag ett att hedersvåld och förtryck är oacceptabelt och att var och en som bor i Sverige ska göra allt som står i ens makt för att faktiskt få ett arbete och kunna försörja sig själv. Herr talman! Vägen in i samhället börjar för de allra flesta i skolan. Därför har Moderaterna föreslagit en nolltolerans mot dåliga skolor. Alla människor ska ha rätt till bra kunskap, oavsett i vilket område i Sverige de råkar bo. Det behövs ett aktivt skolval och en gemensam kö med både friskolor och kommunala skolor för att öka möjligheterna till mer blandade klasser. Genom insatser som ser till att alla elever kan gå i bra skolor och som höjer kunskapen i skolan - det handlar till exempel om mer undervisningstid, som vi har föreslagit - tror vi att fler kan ges möjlighet att gå vidare till jobb eller studier i stället för till utanförskap. Herr talman! Jobb, egen försörjning och nolltolerans mot dåliga skolor är centralt för att man ska lyckas bryta det nya utanförskap som vi ser i de mest utsatta stadsdelarna. Samtidigt är förebyggande insatser en avgörande faktor, exempelvis att vi ser till att fler socialarbetare är ute på fältet även efter kontorstid, så att man bättre möter ungdomar. Lokalt och nära trygghetsarbete är viktigt. Grunden för att Sverige ska fungera är också att lag och ordning upprätthålls. I ett starkare Sverige lämnar rättsstaten inte någon eller något område utanför. Grunden för att man ska kunna få ett arbete och en bra skola är faktiskt att man kan känna sig trygg, att man vet att polis eller ambulans kommer om man behöver det och att rättsstaten inte sviker någon. Det är svårt, herr talman, att söka arbete om man inte kan känna sig trygg när man går ut på gator och torg. Satsningar på bättre undervisning i skolan spelar väldigt liten roll om skollokalen återkommande sätts i brand. Därför behöver Sverige minst 2 000 nya poliser som finns på plats, särskilt i de områden där tryggheten är som minst. Vi har också föreslagit, herr talman, att reaktionerna på attacker mot blåljuspersonal måste skärpas. Därför har vi tillsammans i Alliansen föreslagit att till exempel våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott, där straffet som lägst är sex månaders fängelse. Det krävs insatser här och nu såväl som ett långsiktigt arbete på alla nivåer för att vända utvecklingen i utanförskapsområdena. Det kräver också en regering som vet vart man ska och som inte vill blunda för problemen. Och det krävs att man har en plan för ett starkare Sverige. Det har Moderaterna.

Herr talman! Det är i korthet en enda anledning till att vi har den här debatten i dag: de andra sju partiernas förda invandringspolitik de senaste 30 eller 40 åren. Det är egentligen så enkelt. Hade man inte fört den grovt oansvariga invandringspolitiken och kombinerat den med en lika oansvarig mångkulturalism hade vi inte behövt stå här och prata om upplopp, våld och attacker mot samhället i våra förorter. Det är lektion nummer ett för samtliga andra partier. Lektion nummer två är att de åtgärder som ni har testat i årtionden men misslyckats med är lika dåliga i dag som de var då. Som Einstein sa: Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat. Tyvärr får man mycket av den varan i den här kammaren. För någon månad sedan hade jag en debatt med Roger Haddad från Liberalerna, kanske inte specifikt om utanförskapsområdena och upplopp i förorterna men om radikalisering och terrorism, vilket har en viss koppling till detta. På bästa sändningstid lyfte Haddad fram en satsning som de hade om 25 miljoner kronor, som receptet mot radikalisering. Jag tycker att det visar lite på det jag nyss sa: att de gamla metoderna som inte har fungerat testas om och om igen. 25 miljoner kronor är försvinnande lite i sammanhanget, om man tittar på samhället i stort. Och vad skulle de här pengarna gå till? Jo, till moskéer och fritidsgårdar. 25 miljoner till moskéer och fritidsgårdar var det förslag som Liberalerna på bästa sändningstid fokuserade på i Aktuellt i SVT, i hopp om att det ska förändra någonting. Min analys är att det förmodligen inte kommer att förändra någonting alls. Och om det gör det är det kanske snarare i dålig riktning, för då pumpar de dessutom in pengar i de organisationer där radikaliseringen sker. Det är ungefär lika naivt som när vi diskuterade organiserad brottslighet 2012. Miljöpartiets förslag för att bekämpa organiserad brottslighet var gratis komvux. Trots årtionden av de här fantasifulla integrationsprojekten saknas det nästan helt självkritik och självinsikt. Vi har redan hört om liknande fantasifulla förslag, och det kommer vi förmodligen också att höra om i denna debatt. Både den förra alliansregeringen och den socialdemokratiska regeringen dessförinnan drev en politik som cementerade och ökade problemen i de så kallade utsatta områdena. Folkpartiet hade till och med en utan-förskapslista som, när de var i opposition, visade hur dåligt det hade blivit. Sedan ändrade de beräkningsgrunderna för den när de själva kom in i re-geringen för att få det att framstå som finare när det egentligen blev värre. Fortfarande, i skrivande stund, har vi en asylinvandringstakt på runt 25 000 per år. Det motsvarar en mindre svensk stad varje år. Och då räknar jag inte in anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring eller, för den delen, illegal invandring. Vi pratar alltså fortfarande förmodligen om människor motsvarande en medelstor svensk stad som varje år kommer in till det här landet. Herr talman! På kort sikt handlar det om att återta kontrollen över de områden vi nu diskuterar, som vi i olika grad har förlorat kontrollen över. Det måste göras genom att sätta hårt mot hårt. Sverigedemokraterna har under en rätt lång tid föreslagit en rad olika åtgärder på en rad olika områden för att möjliggöra detta. Steg nummer ett är noll asyl och anhöriginvandring, inte 25 000, inte 50 000, inte 100 000, utan noll. Dessutom har vi i Sverige i dag människor som inte ska vara här, vilket regeringen själv säger. De vill ha ut 80 000 av dem som har fått avslag på sin asylansökan. Vi vill ompröva och se över dem med permanenta eller temporära uppehållstillstånd. Har de fuskat? Har de ljugit sig in i landet eller dylikt? Vi vill även se över dem som har fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder för att kunna nullifiera dem, så att vi till och med kan uppnå en negativ invandring till det här landet. Då pratar jag inte om laglydiga invandrare som gör sitt bästa för att bli en del av samhället och för att anamma den svenska kulturen, utan jag pratar om dem som missköter sig eller på annat sätt fuskar sig in i landet och dem som inte vill uppgå i den svenska nationen. Utöver detta har vi budgeterat för utbildning av 7 000 nya poliser fram till 2022. Moderaterna lade i höstas fram en budget för 1 000 nya poliser. Urholkningen av polistätheten har pågått ett antal år, och om några år ligger vi på samma polistäthet som, tror jag, 2010. Beredskapspolisen togs bort 2012 av alliansregeringen, stödd av Socialdemokraterna och de andra också. Det var vi emot, och vi har budgeterat varje år för att återinföra den. Beredskapspolisen kan till exempel användas för att stävja upplopp i vårt land. Man kan snabbt få ihop flera hundra eller kanske till och med tusentals poliser som kan hjälpa till att lagföra dem som begår dessa upplopp, vilket inte har skett hittills. I Husbyupploppet, till exempel, hände ingenting. Vi vill också se ett särskilt straff för attacker mot blåljusverksamhet. Redan för några år sedan lade jag fram ett förslag om en lymmellagstiftning som de har i Danmark, där det blir en straffskärpningsgrund om man begår ordningsstörningar under andra ordningsstörningar. Vi vill att straffet för attacker mot blåljusverksamhet ska vara hårt. Vi vill se en miniminivå på fyra år. Anledningen till att vi vill ha det höga straffet är givetvis att sådana attacker riskerar blåljusverksamhetspersonals liv och hälsa, men det drabbar även de laglydiga medborgare som bor i de här förorterna och som kanske inte får tillgång till ambulans, brandkår eller den samhällsservice de behöver för att överleva eller klara sig. Därför är det ett extremt allvarligt brott, och därför vill vi också se det straffet. Jag återkommer i mitt andra anförande till ytterligare förslag som vi har.

Herr talman! Dagens aktuella debatt handlar om situationen i utsatta stadsdelar. I grunden är det en fråga om att alla som växer upp i Sverige ska ha möjlighet att forma sitt eget liv och nå sin potential. Så är det inte i dag. Det finns flera hinder som på olika sätt stoppar oss från det. Vi måste forma en politik som kan bryta en negativ spiral, som kan få människor och därmed stadsdelar att växa. En sådan politik måste vara framtidsinriktad. Den får dock inte vara naiv. Det finns ingen motsättning mellan att vara tuff mot kriminaliteten och att vara tuff mot kriminalitetens orsaker. Utan det senare blir det tidigare bara opportunism. Ett stort problem i flera städer i dag handlar om otrygghet, om kriminalitet, om dåliga skolor och trångboddhet. Samhället måste investera och ge nya livschanser. Men vi måste också ställa krav. För många unga som växer upp i dag finns det alltför få sätt att bli någon, att bli sedd, att få respekt och synas. Ett är att bli fotbollsproffs. Det kan förvisso vara en väg för någon, men för flertalet kommer det aldrig att bli verklighet. Det kan inte vara den enda vägen. För den Zlatan som inte slår igenom på fotbollsplanen måste andra vägar finnas för att bli frisör, maskiningenjör, sjuksköterska eller trafikplanerare - för att få ett jobb och ett sammanhang. För alltför många unga som växer upp i dag ligger ett liv i kriminalitet alltför nära. Kanske börjar det oskyldigt med skolk från skolan, ett sammanhang med äldre, mindre brott som skenar iväg mot något värre. Tidiga insatser är helt avgörande för att unga killar på glid inte ska hamna i en snabbt nedåtgående spiral. De utsatta stadsdelar vi diskuterar är alltför ofta präglade av brottslighet och därmed otrygghet. Mot detta måste samhället agera. Det största problemet är den grova organiserade brottsligheten, med män som lever utanför samhället och har sina egna lagar och regler. Polisen måste prioritera detta. Regeringen har redan vidtagit en del åtgärder, men mer kommer att behöva göras. Att myndigheter får bättre möjligheter att utbyta information från och med i sommar är ett viktigt steg. Vi politiker måste även fortsatt vara lyhörda inför myndigheternas önskemål för att komma till rätta med och bekämpa grov organiserad brottslighet. Grogrunden för grov organiserad brottslighet är pengar. Det är därför viktigt att vi ser hela kedjan. Viss ekonomisk brottslighet kan te sig mer oskyldig. Men kostar det 70 kronor att åka taxi, under hundralappen att klippa håret, 25 kronor för ett paket cigaretter eller 25 kronor för en öl på restaurangen måste man fråga sig om lagar och regler följts och vilka villkoren egentligen är. Den svarta ekonomin hänger ihop med den grova ekonomiska brottsligheten. Det är samma skamlösa människor som smugglar cigaretter och svartsprit som smugglar narkotika, människor och vapen. Det är samma skamlösa människor som utnyttjar arbetare med underbetalda arbeten som inte betalar sin skatt. Att arbeta emot den svarta ekonomin i alla dess former innebär att vi jobbar emot det hänsynslösa utnyttjandet av människor. Motverkar vi den grova ekonomiska brottsligheten motverkar vi också en av de farliga dörrarna för unga killar på glid som i dag har som en av sina möjligheter att bli någon, att bli sedd, genom att göra karriär som yrkeskriminell. För varje ung kille vi kan förhindra på den banan sparar vi både pengar och ökar tryggheten. Men vi ger också en människa en framtid. Mycket börjar i skolan. De bästa lärarna och de mesta resurserna ska satsas på de skolor som har de tuffaste utmaningarna. I vårbudgeten finns det en särskild satsning på just dessa skolor. Vi ska satsa på att renovera de bostadsområden som är mest slitna. Vi måste i möjligaste mån förhindra trångboddhet och erbjuda fritidsaktiviteter i utsatta områden. Samtidigt måste vi ställa väldigt tydliga krav. Att begå brott och sprida otrygghet är aldrig någonsin okej. Våld och stenkastning mot blåljuspersonal är särskilt problematiskt. Det är helt oacceptabelt och måste motverkas. I miljonprogramsområdena upplever såväl brottsoffer som förövare och boende oro och otrygghet, samtidigt som de har ett lågt förtroende för polisen och dess förmåga att lösa brott. Enligt en rapport som kom från Miklo för några år sedan är det en återkommande uppfattning hos boende i miljonprogramsområdena att de poliser som beter sig tveksamt handlar rasistiskt. Av rapporten framgår att en fjärdedel av dem som utsatts för brott inte anmäler detta och att förtroendet för polisen är särskilt lågt bland unga män. Dessa uppgifter visar på en allvarlig förtroendeklyfta mellan boende och en av de viktigaste delarna av staten - ordningsmakten. Om människor i utsatta stadsdelar inte känner förtroende för polisen minskar sannolikheten att brott anmäls och att personer ställer upp och vittnar, och risken är att tipsen från allmänheten uteblir. Det leder också till en minskad upplevelse av trygghet och en förstärkt känsla av att vara lämnad utanför. En annan del av detta är framväxten av polishat. Det sprids nidbilder av poliser på ett sätt som ytterligare förstärker känslan av otrygghet och utsatthet. Detta riskerar i sin tur att på ett oacceptabelt sätt öka motsättningar och locka olika individer till upplopp. För att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan polis och ungdomar har bland annat Polisförbundet och Fryshuset ett gemensamt dialogprojekt. I Göteborg finns också projektet Människan bakom uniformen, som har till syfte att förbättra dialogen mellan ungdomar och personer i uniformsyrken. Miljöpartiet vill bygga Sverige starkare genom att säkerställa att polisen kan arbeta på ett effektivt sätt med brottsbekämpning och genom att bekämpa kriminalitetens grundorsaker. Vi måste vända utvecklingen i våra mest utsatta stadsdelar och skapa ett tryggare samhälle där fler känner framtidstro och egenmakt.

Herr talman! Det är en kväll i maj 2014. En ambulans är på väg i ilfart mot Södersjukhuset. I bilen finns en svårt sjuk patient i behov av akutvård. Plötsligt smäller det till, och kupén fylls av glassplitter. Någon har kastat en sten rakt genom vindrutan på ambulansen. Händelsen hade kunnat få katastrofala följder, både för patienten och för ambulanspersonalen. Denna gång klarade de sig, och ambulansen fortsatte in till sjukhuset utan framruta. Året innan, under en utryckning i Jakobsberg, börjar det plötsligt regna stenar mot Mattias och hans kollegor i brandbilen. En av stenarna går igenom rutan och träffar Mattias i huvudet. Tack vare hjälmen klarar han sig, men ett stort jack i samma hjälm vittnar om hur illa det kunde ha gått. Chauffören blir inte träffad och kan köra därifrån innan fler brandmän träffas av stenarna som viner genom luften. Jag tror att flera kommer ihåg det här, för efter händelsen publicerade medierna ett öppet brev från Mattias till gärningsmännen. Han skriver så här: "Jag kommer att hjälpa din mormor om hon får hjärtstillestånd och jag kommer även att hjälpa DIG om du går igenom isen en solig dag i mars. Varför gör du så här mot mig? Jag har också en familj som vill träffa mig igen, precis som du!" Tyvärr är sådana här händelser numera inte särskilt ovanliga. Det tillhör blåljuspersonalens vardag att bli attackerad, ansatt och hotad i tjänsten, mitt i deras viktiga jobb när de rycker ut för att rädda liv. Exemplen ovan handlar om ambulanspersonal och brandmän som hamnar i skottlinjen, men vittnesmålen skulle lika gärna kunna ha kommit från poliser som också allt oftare utsätts för hot och våld. Det kan handla om allt från hotfulla ord till hindrande av utryckning och rent planerat våld. Under det senaste året har jag haft tillfälle att besöka många delar av landet och följt med polisen för att bilda mig en uppfattning om hur deras möjligheter att arbeta för just denna trygghet ser ut. Senast i förrgår åkte jag med Norrköpingspolisen och besökte Klockaretorpet, där polisen råkat ut för bland annat stenkastning. Det första som slår mig när vi kommer dit är hur tomt det är. Det syns nästan inga människor ute. Lokaler som tidigare har varit butiker eller ett kafé verkar tomma och oanvända. Något annat som jag tänker på är hur de platta taken bildar taktiska plattformar för den som har onda avsikter mot någon nedanför, till exempel polisen. Den som tar sig upp där kan lätt ställa till med stor skada med stenar eller annat och snabbt försvinna därifrån utan att polisen har en rimlig chans att få tag i dem. Efter ett tag börjar folk komma fram. Ungdomar i 14 och 15-årsåldern sätter sig nära oss. De ringer, sms:ar och tar någon bild av oss. Det kan naturligtvis vara helt oskyldigt och bara ett uttryck för nyfikenhet, men troligare är att de rapporterar in vår närvaro till någon äldre, till en person som av olika skäl inte gärna vill ha poliser i närheten, någon som vill kunna ägna sig åt brottslig verksamhet utan att störas av ordningsmakten. Många områden plågas ofta av ett kriminellt gäng eller flera kriminella gäng som anser sig kontrollera grannskapet - och anser sig ha rätt till det. Det är gäng som gör anspråk på att bestämma reglerna och vem som har rätt till vad. Det är en värld utanför majoritetssamhället, och det är en värld utanför rättssamhället där människors trygghet ständigt hotas. När jag för några veckor sedan åkte med polisen i Botkyrka utanför Stockholm berättade de om ett allvarligt våldsbrott som hade ägt rum mitt på ljusa dagen, mitt på ett torg och där det borde finnas minst ett tjugotal vittnen - men ingen hade sett något. När poliserna pratar om detta är det deras samstämmiga bild att de har förståelse för att människor agerar så. Man vill inte bli indragen, och man vill inte stöta sig med fel personer. Även poliser, människor som normalt är utrustade med ett stort rättspatos, förstår och erkänner att på något sätt är det rimligt och rationellt att vända blicken åt andra hållet, att inte riskera allt det som kan drabba dig och dem du bryr dig mest om om du hamnar på kant med det lokala våldskapitalet. Det här, herr talman, är en utveckling som obönhörligen måste brytas. Vi kan inte acceptera att delar av vårt land tas över av kriminella, att människor hålls i skräck och inte vågar kräva sin rätt så som den är formulerad i lag. Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att rättsväsendet ska återta kontrollen där den har gått förlorad och säkra den där den är i fara. Vi måste vidta de åtgärder som behövs för att stärka förtroendet för rättsstaten och sträva efter att alla i vårt avlånga land ska känna att rättssamhället finns där för dem, att vi, majoritetssamhället, skyddar dem när de hotas, att vi som inte accepterar rättslösheten står på deras sida. När hårt sätts mot hårt får samhället inte vika ned sig. Vi ska ståndaktigt ta de utsattas parti. Tillsammans ska vi nedkämpa ett efter ett av de hot mot tryggheten som drabbar människor i det vi kallar utsatta områden. Det handlar naturligtvis om förebyggande åtgärder, dels i kontaktskapande aktiviteter där ungdomar kan möta räddningstjänst och polis och etablera förtroende, dels i många andra sociala åtgärder där unga som befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet ägnas särskild uppmärksamhet. Det handlar faktiskt också om hur vi rent praktiskt planerar våra städer. Ibland är det enklare än vad man tror. En viktig del i denna debatt, som vi skulle kunna föra hur länge som helst, är hur utanförskapet kan brytas. Människor måste kunna jobba. För att människor ska kunna jobba krävs ett växande näringsliv, det vill säga företag i vilka värden skapas och som behöver anställa. Sverige måste ha en politik för tillväxt och företagande av så många skäl. Vi måste genomföra nödvändiga reformer för att göra det lättare att starta företag och få dem att växa. Vi måste se till att framtidens stora svenska framgångsföretag kan agera på en internationell marknad och ha möjlighet att rekrytera och utveckla talang.

Herr talman! Det är inte kultur, etnicitet och religion som skapar trångboddhet, låg utbildningsnivå och fattigdom. Det är klass. Det är ett ord som Alliansen vägrar att ta i sin mun, men det är ett ord som är den viktigaste komponenten i dagens debatt. Vi debatterar förorterna i dag. Det är förorterna som så många debattörer och politiker pekar på och säger: Titta, de är inte som vi, de pratar inte som vi, och dessutom är de hiskeligt våldsamma. Förorterna målas ut som någonting hemskt och perifert. Förorterna används som en fågelskrämma för att upprätthålla kulturella skillnader när det egentligen handlar om vanligt klassförakt. Förorten är bara en spårvagnshållplats eller en tunnelbanehållplats bort - men inte för borgarna. För borgarna är förorterna någonstans dit man åker med en Säpobil. Förorten är någonstans där bilar bränns och där det är laglöst land. För Moderaterna är förorten en plats där svenska värderingar inte finns. Vad menar Moderaterna egentligen med de svenska värderingarna? Är det att ha två veckors föräldraledighet under älgjakten? Är det att supa sig full på logdansen och slå någon på käften? Är det att äta sill och potatis i Östermalmsvåningen och sedan nolltaxera sitt miljonföretag? De svenska värderingarna är en pik mot det som Moderaterna anser som osvenskt, nämligen förorterna. De är en pik mot dem som inte ska inkluderas, mot dem som ska vara i det moderata utanförskapet. Det är de som har låg utbildningsnivå och låg inkomst. Det är arbetarklassen. Vad som är positivt med dagens debatt är att vi belyser polisens situation i dag. Vi belyser vikten av en god arbetsmiljö. Vi belyser vikten av ett fackligt engagemang, av en bra löneutveckling, hur det är att arbeta i en pressad myndighet. Vi belyser att brottet våld mot tjänsteman måste utvidgas och inkludera all blåljuspersonal. Vi belyser att polisens arbetsmetoder är framgångsrika, där polisen gång på gång, från ort till ort, går in och stör den öppna narkotikahandeln. Det är tyvärr då bilar brinner. Det är tyvärr då som stenar kastas. Det belyser hur otroligt duktiga poliserna är på att föra dialog och på att känna orten de arbetar i. Ett lyckat arbete att störa bland annat narkotikahandel leder till totalt oacceptabla händelser när bilar brinner och när personal utsätts för stenkastning. Det är helt oacceptabelt, och det ska utredas och åtalas. Det finns ingen ursäkt. Men varför brinner det i förorterna? Det handlar dels om det goda polisarbetet att störa kriminell verksamhet, dels om en social utsatthet. Det är inte brister i brottsbalken som leder till social utsatthet. Det är för att välfärden har lämnat förorten. Samhället har lämnat förorten. Det finns inga socialkontor. Det finns ingen försäkringskassa. Det finns inget bibliotek. Det tillsammans med en havererad bostadsmarknad, med en diskriminerande arbetsmarknad, gör att bland de höga husen och de lummiga parkerna är situationen ohållbar. I grund och botten handlar det om rättvisa. Det handlar om skattepolitik. Det handlar om fördelning av pengar. Förorternas situation i dag är en konsekvens av ytterst medveten politik. Därför vill jag fråga Alliansen: Hur hjälper vattenkanoner mot dåliga skolresultat? Hur hjälper förslag om gummikulor mot arbetslösheten, och hur hjälper utegångsförbud trångboddheten?

Herr talman! Liberalerna har under många år uppmärksammat frågan om utanförskapsområden. Jag blir ytterst bekymrad när jag hör samordningsminister Ibrahim Baylan gå upp i talarstolen och tala om att stötta det civila samhället. Det är viktigt i sig, men vi pratar om områden där polisen inte kan köra in. Vi pratar om stenkastning. Vi pratar om handgranater mot polisbussarna. Det räcker inte att tala om skolresultat och det civila samhället. För ett år sedan drabbades Göteborg av skjutningar, av grovt våld. Vi efterfrågade ökad polisiär närvaro och skärpta straff i vapenlagstiftningen, men det viftades bort av inrikesminister Anders Ygeman - som tyvärr uppenbarligen inte kunde vara med i dag. Malmö har under flera månader, inte minst förra hösten, drabbats av systematiska handgranatsincidenter. I Sverige kan du få böter om du innehar handgranater. Vi vill klassa handgranater som vapen. Vi vill att man ska få fängelsestraff för innehav av handgranater. Polisen har redovisat de 53 mest utsatta områdena. När vi ställer frågor till regeringens ansvariga ministrar talar de om de 14 särskilt utsatta områdena. Men de andra utsatta områdena, då? De påverkas också av kriminalitet och annan typ av skadegörelse. Dem säger regeringen ingenting om. Jag vill också lyfta fram de områden som inte finns med på den här listan, herr talman. Dessa områden i Norrköping och på andra håll, som flera kollegor har besökt, får vi inte glömma bort. De behöver också skydd. De behöver också stöd. De behöver också polisiär närvaro. Ibrahim Baylan sa: Vi ska öka den polisiära närvaron. Berätta då för mig, herr samordningsminister: Hur många områdespoliser finns det i dag, ett och ett halvt år efter att beslutet om en ny polisorganisation trädde i kraft? Det absolut viktigaste förebyggande, trygghetsskapande, tillitsskapande och relationsskapande är en lokalt närvarande polis i det lokala samhället, ute i stadsdelarna. Det är de poliserna som ska träffa fritidsgårdarna. Det är de som ska träffa skolorna. Det är de som ska röra sig ute på torget. Men de finns ju inte. Det är därför svensk polis tvingas åka ut reaktivt. Det är därför det saknas tillit till och förtroende för rättsväsendet. Det är därför många tycker att det är okej att angripa de här bilarna, ambulansen eller polisbilen, och kasta sten eller handgranater. Det är det som regeringen uppenbarligen inte inser. När kommer de här poliserna, herr statsråd? Och de här samtalen med blåljuspersonal - jag vill fortfarande veta vad de har resulterat i. Nu har de väl ändå pågått i några månader. Från Liberalernas sida vill vi angripa det här på olika sätt. Straffskärpningar har nämnts. Vi vill införa att kommunerna ska ha skyldighet att arbeta förebyggande. Det står i dag inte i kommunallagen. Vi i Liberalernas arbetsgrupp har i dag också presenterat ett förslag att alla ärenden måste utredas. Vi vill sänka tröskeln för alla brott som enligt brottsbalken ger minst sex månaders fängelse. De ska utredas av polis även om förövaren är under 15 år. I dag går gränsen vid ett års fängelse. Vi i Rättspolitiska arbetsgruppen har i dag föreslagit att en variant av ungdomstjänst införs för icke straffbara personer. Det handlar inte om att sätta 13 och 14-åringar i fängelse, utan det handlar om att beordra, tvinga, socialtjänsten och kommunerna att ta ett mycket större aktivt initiativ och ansvar för att få bort de här 13 och 14-åringarna från de kriminella gängen, från narkotikaförsäljningen, från stenkastningen och in i aktiva och systematiska åtgärder. Ingenting av detta hör jag i regeringspartiernas inlägg eller för den delen i Vänsterpartiets anförande. Vi har också sagt att konsekvenserna ska vara glasklara oavsett vilken ålder man har. För de yngre vuxna i åldern 18-21 år föreslår vår arbetsgrupp att straffrabatten ska kunna sänkas eller helt tas bort efter återfall i brott, alltså det andra brottet. Det här, herr talman, är några av de förslag som vi lägger fram i dag på området lag och ordning. Vi kan prata arbetsmarknad. Vi kan prata skolresultat. Vi kan prata civila samhället. Men det krävs mer. Jag är från Västerås, där vi har ett utsatt område som Socialdemokraterna har negligerat i tio år. Nej till kameraövervakning! Skriv inte till polisen och kräv en närpolis och ett lokalt poliskontor! Vad har hänt? Skadegörelse, utanförskap. Till slut hamnar det området lik förbannat - ursäkta uttrycket, herr talman - på listan över utsatta områden. Det hade det inte behövt göra om kommunen och staten genom polisen hade tagit sitt ansvar. Det krävs väldigt många fler åtgärder än de som statsrådet har presenterat i dag. Jag hoppas att det kommer några, för än så länge har det inte kommit en enda nyhet.

Herr talman! Också jag vill tala om det fruktansvärda attentatet i går mot den brittiska parlamentsledamoten Jo Cox som ledde till att hon avled. Tankarna går i dag givetvis till hennes anhöriga. Vi får aldrig vika av i kampen mot de krafter som vill slå mot det öppna och demokratiska samhället. Herr talman! I höstas vände sig Sveriges Radio direkt till de boende i förorten Tensta för att få deras vittnesmål om våldsspiralen. En mamma sa uppgivet att hon kan stå ut med mycket, men hon kan inte stå ut med skjutningarna - att ett skott från en kriminell uppgörelse går genom hennes oskyldiga grannes fönster. Det fick henne att tänka på Somalia och på det krig hon hade flytt. Vi behöver socialt och ideellt engagemang i utanförskapsområdena. Den tysta majoriteten i de här områdena måste få möjlighet att själv bygga upp sitt liv. Småföretagare måste kunna erbjuda service och handel utan att utsättas för utpressning. Kvinnor måste kunna välja själva om de vill bära slöja eller inte utan att riskera trakasserier. Hantverkaren måste kunna lita på att hans bil står redo att ta honom till jobbet även dagen efter. Dessa människor är majoriteten i våra utanförskapsområden, som vi diskuterar i dagens debatt, och för att de ska kunna verka behövs ordning och reda. De behöver fler poliser som står vid deras sida och försvarar och skyddar våra gemensamma värden. Herr talman! Vad är då regeringens svar på den värderingskris som vi ser? Vad är svaren på framväxandet av parallellsamhällen där svenska lagar inte råder, svaren på stenkastningarna i förorten? Regeringen säger sig inte acceptera detta, men i sina förslag står den passiv inför utvecklingen. Oviljan att agera överröstar flödet av fina ord. Både Stefan Löfven och Ibrahim Baylan talar gärna mycket och fint om samhällsbygge, om investeringar. Men de har glömt den viktigaste biten för ett hållbart bygge, nämligen en stadig grund. Utan en stabil värdegrund kommer regeringens projekt att falla ihop som ett fuskbygge. Herr talman! Alldeles nyligen tvingades en butik i Borlänge stänga efter att personalen fått stenar kastade på sig och bildäck sönderskurna. Bilar sattes i brand i Tjärna ängar i samma stad. Räddningstjänsten tvingades vända på grund av stenkastande ungdomsgäng. Samma natt sattes sju bilar i brand i Klockaretorpet i Norrköping. Även där attackerades räddningstjänstens personal med stenkastning. Veckan före knivskars en kvinnlig polis i samband med en utryckning i Borås. Därefter attackerades flera poliser av ett ungdomsgäng samtidigt som en polisbil vandaliserades. Jag fick för två veckor sedan ett sms från en polis som jag har träffat vid flera tillfällen och som jobbar här i Stockholm. Han skrev: Nu har det hänt igen. Det är andra gången som jag fått molotovs mot mig. I går var det riktigt nära att någon blev skjuten. Det börjar bli nog nu. Ja, herr talman, det börjar bli nog nu. Det här är inte pojkstreck. Det är kriminella gäng som slåss med polisen för att vinna kontroll över bostadsområden. I de särskilt utsatta bostadsområdena har polisen svårt att upprätthålla lag och ordning. Den här negativa spiralen måste brytas. Det måste råda nolltolerans mot upplopp och våld som riktas mot polis och annan utryckningspersonal. Samhället får inte svika de familjer som bor i de här bostadsområdena. Alla i vårt land ska ha rätt till samma trygghet och frihet. Kristdemokraterna har presenterat ett antal förslag, och jag tänker nämna några av dem nu i mitt första inlägg i denna debatt. Vi vill säkerställa kontinuerlig polisiär närvaro i de mest utsatta områdena. Vi vill kraftigt öka antalet poliser i yttre tjänst. Vi har i vårt budgetalternativ föreslagit 2 600 fler polisanställda. Det handlar om 2 000 fler poliser, 100 fler poliser i det nationella insatskonceptet och 500 civilanställda för att avlasta och renodla polisens arbetsuppgifter. Det kan handla om att bemanna arrestvakt och reception samt avlasta i fråga om utredningsarbete eller vid gränskontrollerna, så att fler poliser kan arbeta i yttre tjänst. Vi vill också säkerställa att polisen har rätt kompetens, metoder och utrustning. Polisen måste ges tillgång till alternativa vapen där risken för dödlig utgång kan minska. Det kan handla om möjlighet att använda gummikulor och elpistol samt ha tillgång till vattenkanoner vid demonstrationer och stora upplopp. Vi vill ge polisen tillgång till skyddade fordon och rätt skyddsutrustning, och vi vill skärpa straffen för våld eller hot om våld mot tjänsteman. Det ska tydligt framgå av lagen att den omfattar all personal som jobbar med utryckning, säkerhet och annan viktig samhällsservice. Vi har föreslagit detta, och vi gör detta för att den värderingskris som vi ser inte får fördjupas och för att de värden som byggt Sverige starkt ska fortsätta bygga Sverige och alla delar av Sverige. Men för det krävs nya lösningar - kristdemokratiska lösningar och lösningar som vi har kommit överens om med Alliansen - och inte mer av passivitetens politik. Jag hoppas nu få höra mer från statsrådet Baylan om de lösningar som regeringen avser att föreslå för att bygga Sverige starkare och för att komma till rätta med de problem som vi ser.

Herr talman! Även om tonläget tidvis är högt uppfattar jag av den här debatten i dag att det finns en bred samstämmighet, vilket är glädjande, om att detta våld som har blivit beskrivet såväl i medierna som i denna kammare måste upphöra. Det är en mycket viktig uppgift för oss gemensamt att se till att det blir så. Som jag tidigare har sagt är det redan i dag brottsligt att angripa räddningstjänst och ambulans. Men vi tycker, precis som många andra partier, att det är rimligt att också se över straffen och se om det går att göra ytterligare förtydliganden. Men det räcker inte med det. Vi måste också se till att de som begår dessa brott kan lagföras. Det räcker inte bara att straffen är hårda. Herr talman! Låt mig också klargöra regeringens politik när det gäller den viktiga roll som polisen har i fråga om dessa förorter som vi diskuterar. Polisen ska stärkas. Mycket av syftet med den nya polisorganisationen är just att resurser ska föras ut närmare medborgarna. Hälften av alla poliser ska finnas i lokalpolisområden. Det är själva syftet. Ja, Roger Haddad, polisen har själv identifierat 14 särskilt utsatta områden som man nu prioriterar. Det är bra. Låt experterna göra det. Vi kan inte från den här kammaren sitta och fjärrstyra polisen. Då begår vi ett stort misstag. Lyssna på polisen. De har redan inlett arbetet med att tillföra områdespoliser i dessa bostadsområden. Jag tycker att det är bra. Det ökar närvaron, det ökar förtroendet och det ökar också möjligheterna att beivra brott mycket snabbare. Regeringen har också, även om det kanske inte låter så när man lyssnar på Alliansens företrädare, sett till att det finns fler poliser i dag än när ni regerade. Det är också bra. Vi för samtal med blåljuspersonalen, eftersom vi tycker att de åtgärder som ska vidtas måste vara förankrade hos dem som är ute på fältet och dem som är experter på området. Om intresset är att åtgärda de problem som vi ser måste vi lyssna på dem som är experter. Om syftet i stället är att vinna kortsiktiga partipolitiska poänger kan man sitta i sin kammare och uppfinna en massa förslag. Men från regeringens perspektiv är det viktigt att vi lyssnar på dem som är experter. Jag är också glad över att Alliansen börjar få en insikt om många av de åtgärder som vi nu vidtar och har vidtagit under de 18 månader som vi har suttit vid makten. Men man kan önska att denna insikt hade funnits under de åtta år som Alliansen faktiskt regerade. I stället för att prioritera investeringar i samhällsbygget, i att bekämpa arbetslösheten, i att stärka skolor, i att stärka bostadsområden och i att stärka det civila samhället prioriterade man faktiskt skattesänkningar. Det har lett till att klyftorna har ökat i vårt samhälle. Vi vet, inte bara från Sverige utan internationellt, att ökade sociala klyftor leder till ökad brottslighet och till ökade motsättningar. Det är därför som denna regering prioriterar annorlunda. Vi kommer att fortsätta bekämpa arbetslösheten. Vi är stolta över att det är 110 000 fler som går till arbetet i dag jämfört med när vi tog över regeringsmakten. Men vi är inte nöjda, för arbete är grunden för självförtroende, för försörjning och för trygghet. Vi kommer att fortsätta att stärka bostadsområdena och skolorna. Vi kommer att bekämpa orsakerna till denna brottslighet men också själva brottsligheten. Det är denna politik som den här regeringen har fört under 18 månader, och den kommer vi att fortsätta föra.

Herr talman! Olika siffror har använts här i dag för att beskriva det faktum att integrationen inte har fungerat tillräckligt bra i vårt land. Vi ska också komma ihåg att detta var innan flyktingkrisen slog till med full kraft. Många verkar se att utvecklingen behöver förändras, och det är såklart en bra grund att stå på. Men man måste också ställa frågan: Leder den politik som regeringen för verkligen till att fler människor kan känna förtroende och optimism inför framtiden och till att fler kan få sitt första arbete? Tyvärr tror jag inte det. Regeringens jobbpolitik innebär att man höjer bidragen till dem som ändå väljer att inte arbeta. Då försämras incitamenten att söka sig till arbetsmarknaden, och trösklarna in till arbetsmarknaden höjs. Det är dessutom en politik som är ivrigt påhejad av både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, alltså svensk politiks kanske främsta motpoler men som förvånansvärt ofta håller med varandra i denna kammare. Jag måste till Vänsterpartiet säga att det är alldeles utmärkt att man vill bekämpa narkotikahandeln. Men Vänsterpartiet vill också avkriminalisera narkotikabruk, vilket skulle göda den narkotikahandel som i dag är ett mycket stort problem. Jag vill ställa en fråga till Sverigedemokraterna. När vi redan i dag har så många människor i dessa områden som befinner sig i utanförskap, hur klokt är det då att ta avstånd från integrationspolitik? Hur skulle det göra situationen i de utsatta stadsdelarna bättre? Vi tror att denna bidragspolitik skulle slå som allra hårdast mot de människor som redan i dag befinner sig långt från arbetsmarknaden. På samma sätt är det en dålig idé, herr talman, att försvåra och fördyra för nya företag att komma fram. Vi tror tvärtom att det måste bli enklare och billigare att anställa. Vi vill ha låga skatter på låga inkomster, en utökad jobbstimulans i försörjningsstödet och det som vi kallar förstajobbetanställningar, som specifikt riktar sig till människor som står långt från arbetsmarknaden. Det finns i detta sammanhang också en tydlig politisk konflikt. Jag tror att många minns hur det lät för tio år sedan när RUT-jobben presenterades av alliansregeringen. Ingen skulle behöva förnedras genom att städa hemma hos någon annan. Backar man bandet ytterligare några år tillbaka hade vi samma diskussion när det handlade om att vända burgare på McDonalds. Det var skitjobb. Det var så det lät. I dag är McDonalds förmodligen Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Fundera på följande: Var skulle dessa människor annars vara om de inte hade dessa jobb? Hur skulle de försörja sig själva? Vilken framtid skulle de ha? Vad skulle de göra? Jag vet inte hur det var för alla i denna kammare. Det kanske var så att alla fick sitt drömjobb redan från dag ett, alltså att ni klev ut efter studenten och bara kunde välja och vraka bland anställningserbjudanden. Men för de allra flesta av oss var det inte så, utan vi fick börja någonstans och arbeta oss framåt. Alla kanske inte får sitt drömjobb på en gång. Men hur ska man kunna få sitt drömjobb om man aldrig ens får sitt första jobb? Herr talman! Som jag nämnde i min inledning måste vi säkerställa att tryggheten existerar också i våra mest utsatta stadsdelar. Vi har faktiskt färre poliser i dag än 2011; den ökning inom polisen statsrådet refererar till gäller framför allt civilanställda. Samtidigt har vi en växande befolkning. Moderaterna har föreslagit ytterligare minst 2 000 poliser. Vi har också presenterat flera skarpa förslag. Till exempel ska straffen för våld mot tjänsteman skärpas. Fler yrken ska skyddas av brottsbalkens regler om våld och hot mot tjänsteman. Grova kränkningar, som att till exempel spotta en polis i ansiktet, är inte acceptabelt. Då ska den utsatta alltid ha rätt till kränkningsersättning. Regeringen har i dag möjlighet att lägga fram dessa förslag om fler poliser och skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Moderaterna och Alliansen står bakom dem, men jag kan konstatera att regeringen har valt att inte göra det. Nu är det upp till bevis, regeringen!

Herr talman! Som jag förutspådde i mitt första anförande blev det rätt mycket snömos från de andra. Det finns flera partier här som går upp i talarstolen och är väldigt indignerade över tillståndet, till exempel Centerpartiet som inte vill ha id-kontroller vid gränser och gärna vill ha en fortsatt massinvandring. Om man inte förstår att den här problematiken knappast kommer att bli bättre om man har den politiken måste man nog gå tillbaka till skrivbordet, om vi säger så. Vänsterpartiet kanske man inte ens behöver ta upp - de brukar ju vara ute och cykla - men Linda Snecker anklagade Moderaterna för att vilja upprätthålla kulturella skillnader. Det är ganska intressant, för det har Moderaterna gemensamt med Vänsterpartiet. Det är det som är hela poängen med mångkulturalism, som Vänsterpartiet och Moderaterna förespråkar. Det har ni alltså gemensamt med varandra; det är inget som skiljer er åt. Linda Snecker nämnde gummikulor och vattenkanoner i undantagstillstånd. Det är faktiskt sverigedemokratiska förslag, som jag kommer in på lite senare. De förslagen lade vi fram redan för tre år sedan. Sedan har Kristdemokraterna anammat dem häromveckan, vilket givetvis är välkommet, men vi lade fram dem för tre år sedan. Sverigedemokraterna kom med de förslagen 2013, och de kommer att behövas. Också Liberalerna har ett högt tonläge. Det var de som tog bort beredskapspolisen, och nu vill de införa beredskapspolisen igen. Jag undrar hur det hjälpte att ta bort beredskapspolisen, som skulle kunna användas för att stävja upplopp och se till att man får ordning på de här områdena. Kristdemokraterna talar om 2 000 fler poliser, vilket många har gjort - även Moderaterna. I de senaste höstbudgetförslagen, alltså de skarpa budgetförslag som lades fram i höstas, lade Kristdemokraterna sammanlagt 35 miljoner kronor mer till rättsväsendet men 0 kronor mer till Polismyndigheten. Kanske var detta något de kom på nyligen, så vi får se vad de lägger i höst när nästa skarpa budgetförslag kommer. I dagsläget ser det dock ganska tomt ut på den fronten. Moderaterna lade 50 miljoner kronor på Polismyndigheten. Vi lade 840 miljoner och sammanlagt nästan 2 miljarder på rättsväsendet. Centerpartiet minskar anslagen till rättsväsendet med 15 miljoner kronor. De satsningar man står här i talarstolen och spelar luftgitarr med är alltså inte mycket att hänga i granen. Man säger mycket, men tittar vi på de faktiska budgetförslagen i höstas - de skarpa förslag som läggs fram en gång per år - är det inte mycket att hänga i granen. Attackerna mot blåljuspersonal och upploppen i förorterna baseras på en svenskfientlighet från människorna i de här områdena - en fientlighet mot det land som en gång välkomnat dem. Det är en svenskfientlighet som gör att de identifierar det offentliga, till exempel polis, brandkår eller andra offentliga institutioner, som sina fiender. Den svenskfientligheten har existerat i vårt land under väldigt lång tid, och den ökar. Det är ett förakt mot vårt samhälle. Vad är då svaret hittills, både från den tidigare alliansregeringen och den nuvarande regeringen? Jo, det är att bjuda på korv och kaffe. I Seved i Malmö, en stadsdel som på olika sätt har tagits över av gäng, körde polisen korvgrillning. Det blev också ganska stora rubriker i svenska medier häromveckan när polisen bjöd på kaffe till dem som skrattande stod två meter därifrån och kastade sten på polisen. Förutom de åtgärder vi har föreslagit genom åren och som jag nämnde i mitt förra anförande och även i detta - som gummikulor och så vidare - behöver vi komma till rätta med ett annat problem, nämligen polisledningsproblemet. Vi har alltså en polisledning som inte vågar använda det våldsmonopol den har utan i stället håller på och tycker synd om brottslingar, som Dan Eliasson gjorde i morgonsoffan när han beklagade sig över den person som knivhögg en oskyldig kvinna i ryggen. Det var han som fick Dan Eliassons sympatier, inte kvinnan och hennes anhöriga. Detta är ett stort och växande problem inom Polismyndigheten, och det måste åtgärdas. Vi måste ha en polisledning som vågar göra det som krävs i stället för att bjuda på kaffe.

Herr talman! Regeringen vill bygga Sverige starkare genom det hållbara samhällsbygget. Det är ett samhällsbygge som adresserar de problem som utsattheten har sin grund i. Vi satsar på jobben genom utbildningskontrakt, extra tjänster i välfärden, traineejobb, utvidgad vuxenutbildning, snabbspår för nyanlända och validering så att människor snabbare kan komma in i samhället och börja arbeta. Vi satsar på skolan genom att höja läraryrkets status och se till att det finns fler vuxna i klassrummen. Särskilda skolor får det stöd som krävs för att vända resultaten. Vi gör en historisk satsning på ökat bostadsbyggande för att möta bostadsbristen, och vi satsar på förbättrade utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Vi satsar på extra pengar till välfärden i kommunerna. Detta är bara några av de reformer vi gör, och det är satsningar som långsiktigt stärker Sverige. De skapar förutsättningar för ökad delaktighet och möjlighet för alla att bidra i samhällsbygget. Det motverkar utanförskap och gör att Sverige håller ihop, och det är bara så vi långsiktigt kan minska utsattheten. Ökad trygghet behövs även genom att rättsvårdande myndigheter har de resurser som krävs, men också genom åtgärder som bättre upplysta torg och särskilda satsningar på våldsutsatta kvinnor. Ska vi få till riktiga förändringar handlar det dock i första hand om att öka arbetskraftsdeltagandet, göra skolorna bättre och stärka de företag, organisationer och lokala initiativ som finns och gör viktiga insatser i dessa områden. Bara när vi gör det gör vi människor stoltare över sin plats och det ställe de bor på, och så kan vi göra de boendes märke till en medalj. År 2013 kom det av Svenskt Näringsliv grundade Reforminstitutet med en rapport om invandring och sociala problem. Man konstaterade att de så kallade integrationsproblem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter är minst lika vanliga i orter med väldigt få invandrare. Av de fem sämsta orterna i indexet över en sammanvägning av resultaten vad gäller skola, arbetslöshet, hälsa, pengar och andra utanförskapsfaktorer har nämligen fyra exceptionellt få invandrare. De 20 sämsta orterna i indexet hade färre invandrare än snittet. Rapporten tar till exempel upp Munkfors, där 35 procent av ungdomarna är arbetslösa. I Töreboda har 21 procent av befolkningen betalningsförelägganden från kronofogden, och i Ragunda arbetar eller studerar så lite som var femte vuxen i arbetsför ålder. Fokuserar vi bara på det som skiljer så kallade utsatta stadsdelar från majoritetssamhället sviker vi alla de unga som är arbetslösa i Bräcke, Storfors eller Överkalix, de 44 procent som har hoppat av gymnasiet i Essunga eller de 15 procent som är förtidspensionerade i Söderhamn. Vi måste arbeta mot fördomar och stigmatisering och för att skapa framtidstro och sammanhållning i hela Sverige.

Herr talman! I politiken, som på så många andra områden, är det en fördel om vi kan hålla två bollar i luften samtidigt. De utmaningar och problem som utanförskapsområden drabbas av måste motas på både lång och kort sikt. Här och nu handlar det om att säkra tryggheten för de boende. Alla i den stora majoritet som vill och förtjänar att leva ett bra liv och se sina barn växa upp med framtidstro och goda chanser att förverkliga sina drömmar förtjänar samhällets skydd mot de individer som allt oftare samlas i kriminella nätverk som hotar, förstör och skapar otrygghet. Det handlar också om att säkra den mest grundläggande av den trygghet som alla i ett fungerande samhälle ska ha rätt till, nämligen att vi får hjälp när vi ringer 112 och att räddningstjänsten kan bistå oss när det verkligen behövs - utan att hindras eller riskera sina egna liv. Centerpartiet föreslår en ny brottsrubricering, våld mot alarmeringstjänstanställda, där brandmän och ambulanspersonal får samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Statsrådet Baylan frambär att det redan är olagligt att hindra utryckning. Men det är en ganska svag kriminalisering; det regleras bara i trafikförordningen. Centerpartiet vill att det ska föras in i brottsbalken. Det torde vid det här laget också vara allmänt känt att Centerpartiet ser behovet av ökad trygghet i hela landet och att polisen måste ha en rimlig möjlighet att göra ett bra jobb. Jag vill därför påminna om det rent krassa budgetbehovet, för det är nödvändigt att säkra polisens viktiga verksamhet. Vi ser detta behov och har i vår vårbudgetmotion aviserat en satsning på 2,4 miljarder under fyra år för att stärka polisen dels i antal, dels i enskilda satsningar för att höja kompetensen på olika områden. Det handlar om att ge polisen bra redskap att jobba med och att ge dem tid och möjlighet att etablera färdigheter, kunskaper och erfarenheter som gör dem tryggare i sin yrkesroll. Kontinuitet och långsiktighet måste säkras, inte minst när det gäller de för förtroendet för myndigheten så viktiga områdespoliserna. Och det måste faktiskt också avspeglas i polisernas lönekuvert. För att stävja våldet mot de vardagshjältar som rycker ut för att rädda liv krävs att vi agerar på flera plan. Det kommer inte att räcka med strängare straff. Sociala insatser är minst lika viktiga. Ett exempel är projektet Människan bakom uniformen, MBU. Det är ett dialogprojekt som säkert avvisas av dem som bara ser till den hårda linjen. Detta är ett dialogprojekt där ungdomar i förorterna får lära känna poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor och prova på deras yrken. Syftet är att vända misstänksamhet och antipati till nyfikenhet och förståelse. Utvärderingen har visat att detta fungerar. Det fungerar, kära vänner! I syfte att sprida kunskap om blåljuspersonalens utsatta situation och även samla in erfarenheter startade Centerpartiet för en tid sedan blåljusuppropet. Man kan själv ta ställning och bidra till denna opinionsbildning. Den som är intresserad av det kan gå in på Centerpartiets webbplats och få mer information. Tusentals personer har redan skrivit på blåljusuppropet, men fler röster behövs. Ju fler vi är som kräver ett starkt rättsligt skydd för brandmän och ambulanspersonal, desto större chans är det att regeringen faktiskt lyssnar och agerar. Herr talman! Jag råkar veta att ett antal brandmän och andra blåljusanställda tittar på denna debatt på tv. De har hört av sig till oss. Till dem vill jag rikta ett varmt tack. De gör ett fantastiskt arbete som är oändligt viktigt, och de förtjänar vårt stöd och vår respekt. Stort tack!

Herr talman! Såg du filmen Alliansen åker till förorten ? Den gick för några veckor sedan, och det var Alliansens partiledare som använde Husby som filmkuliss. Rekvisitan de hade med sig var den extra förstärkta säpobilen. Med sig hade de även förslag om vattenkanoner, gummikulor och hårdare straff. Men statisterna hade de glömt, och ingen Husbybo fanns i sikte. Biobesökarna var kärnväljarna i Danderyd, Täby och på Östermalm. Alliansen besöker bara förorten när det har skett någon katastrof. Det visar så tydligt ett "vi" och ett "de" - vi som inte gör och de som gör. Men det finns inget "vi och de". Det finns bara ett "oss", och det baseras på klass och är skapat av borgerligheten. Jag vet att Alliansen är fruktansvärt trött på att höra Vänsterpartiet tala om skattesänkningar, men om man har sänkt skatten med 180 miljarder under åtta år drabbar det förorten. Det drabbar Täby lite mindre och Husby bra mycket mer. Alliansen visar en extrem tondövhet - en tondövhet för polisens arbetsmetoder, en tondövhet för vad brottsförebyggande arbete är och en tondövhet för vikten av långsiktighet. Av de förslag som presenteras finns det väldigt få brottsförebyggande förslag. Eller jo, det finns ett, om flera poliser. Där bråkar Alliansen om ifall det ska vara 2 000 eller 2 400 fler poliser. Javisst, anställ fler poliser! Men vad polisen också efterfrågar är ett bättre datasystem för att kunna skriva sina händelserapporter, och det är en löneutveckling. Där står Alliansen tomhänt. Alliansen bygger sin politik på känsloreaktioner, på vad som känns bra. Och det känns bra med längre straff, det känns bra med mer vapen och det känns bra med utegångsförbud. Men vad det här är, det är en Donald Trump-politik som låter bra på tv. Vi lever i symbolpolitikens tid, och det visas så tydligt när fem minuter på Aktuellt blir viktigare än brottsförebyggande arbete, regleringsbrev och departementspromemorior.

Herr talman! Jag beklagar att Linda Snecker från Vänsterpartiet inte använder sina fyra minuter till att berätta vad Vänsterpartiet vill. Jag tror att många av dem som följer den här debatten i dag, som vi har begärt, också vill veta vad regeringens stödparti vill, men det får de tyvärr inte veta. Dessutom, herr talman, tycker jag inte att jag ska bli påklistrad förslag från Alliansen som inte Liberalerna har presenterat eller står bakom. Linda Snecker får faktiskt vända sig till det parti som har lagt fram förslagen. Jag trodde, Ibrahim Baylan, med all respekt för det nya uppdraget, att jag skulle få en konkret åtgärdsplan från ansvarig minister i regeringen för de utsatta områdena, eftersom den här debatten aviserades för flera veckor sedan. Ibrahim Baylan säger att det är en bred enighet. Om vadå? Jag tänker ju inte köpa grisen i säcken, utan jag vill först veta hur det är med områdespolisen och hur många fler områdespoliser Baylan vill satsa på. Då får jag uppläst för mig en mening från polisorganisationsbeslutet, att minst 50 procent av de regionala resurserna ska tillhöra lokalpolisområdet. Men det betyder inte att pengarna avsätts till fler poliser lokalt i yttre tjänst. Dessutom har vi i justitieutskottet, när vi har rest runt till alla polisregioner, återkommande fått höra att det är ett rejält siffertricksande med hur man redovisar de så kallade områdespoliserna. I hela Dalarnas län - jag besökte till exempel Borlänge för tre veckor sedan - har man två områdes-poliser, och det är i Borlänge kommun. Vad tycker regeringen om Liberalernas förslag om ungdomstjänst som alternativ för dem som kan vara under 15 år och är icke straffbara? Är det något som ni accepterar? Vad tycker ni om vårt förslag om straffrabatt för dem som är 18-21 år? Vad tycker ni om beredskapspolisen, som vi återkommande har nämnt här och som vi det senaste halvåret också har ställt frågor till regeringen om att återinföra? Vad vill egentligen Sveriges regering? Maria Ferm, koalitionspartner i regeringen, säger att resurser måste finnas för att åklagare och polis ska kunna lagföra. Och Baylan ropar här att fler ska lagföras. Men om det inte finns basala resurser ute i de här områdena kan man inte lagföra, herr statsråd. Då kommer de kriminella gängen, de som går omkring och säljer illegala vapen och narkotika utanför skolorna, inte att kunna straffas. Statsrådet säger också att vi inte ska göra någon egen tolkning, utan vi ska lyssna på expertmyndigheterna. Det är precis det Liberalerna har gjort. Vi pratar om de 53 utsatta områdena. Det vi frågar är varför det är fokus enkom på de 14 särskilt utsatta områdena. Det finns ju drygt 30 andra utsatta områden. Jag nämnde också den tredje kategorin, som jag kallar för bubblare, till exempel Klockaretorpet och några andra ställen som inte finns med på den officiella listan. De ska också känna trygghet. De ska också känna stöd. Liberalerna skrev redan den 11 februari i en artikel om attacker på blåljuspersonal att ambulanser ska utrustas med kameror, att stödet till polisen ska skärpas, att sabotage mot polisbilar ska kriminaliseras och så vidare. Ibrahim Baylan säger att vi är överens och att han ska göra något åt det. Berätta nu, herr statsråd, när du har fyra minuter kvar vad du tänker göra åt det!

Herr talman! Det har varit en del frågor uppe i debatten. Vår polissatsning kan man läsa om i vårmotionen. Där framgår det hur vi finansierar fler poliser, fler civilanställda och ett kraftigt paket för insatser mot terror. Ett tips är alltså att läsa Kristdemokraternas vårmotion. Vi är också för ett datasystem som är mer effektivt. Det har vi motionerat om. Detta säger jag särskilt till Vänsterpartiet. Det är absolut viktigt att polisen har rätt redskap och resurser för att göra ett bra jobb, och det inbegriper givetvis ett effektivt och bra avrapporteringssystem. Dagens avrapporteringssystem har ett typsnitt som är från det år jag föddes, 1987, så det är klart att det finns stor utvecklingspotential, vilket Kristdemokraterna också har motionerat om. Vi föreslog redan 2001 mindre dödliga vapen till polisen såsom vattenkanoner och gummikulor, så det är alltså inget nytt som kom för några veckor sedan. Detta ska givetvis inte ersätta dialogen. Kristdemokraternas förslag om gummikulor, elpistoler och vattenkanoner handlar om att polisen ska ha fler resurser som är mindre dödliga. Det Vänsterpartiet och även regeringen gör, om man inte är för mindre dödliga vapen, är att utlämna polisen till skarpladdade pistoler. De kan då ställas inför den situation som vi har läst om där en polis i ett utanförskapsområde skrev: I går var det nära att någon blev skjuten. När man inte har mindre dödliga vapen är polisen hänvisad till skarpladdade pistoler. Hur kan Vänsterpartiet vara emot mindre dödliga vapen? Det vill jag gärna ha ett svar på. Detta ska givetvis inte ställas mot satsningar på skolan och satsningar på att fler ska komma i arbete. Bra skolor är A och O för att skapa förutsättningar för en bra utveckling. I dag är kvaliteten många gånger alldeles för dålig, och det accepterar inte Kristdemokraterna. Vi måste minska klassernas storlek. Vi måste få de bästa och mest motiverade lärarna att arbeta i skolor med stora utmaningar. Det ska också märkas i lönekuvertet. Vi vill att kontakter mellan föräldrar och skola ska förstärkas. En trygg och lugn skolmiljö är en förutsättning för lärande. I allt för många skolor präglas vardagen av bråk och oro, och det är framför allt de svaga eleverna, om jag får använda det uttrycket, som drabbas. Kristdemokraterna vill få bättre arbetsro i skolan genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att öka uppföljningen av elevernas uppträdande. Arbete är också viktigt för att bryta utanförskapet. I de områden vi talar om är arbetslösheten generellt sett högre än i övriga delar av Sverige, och det är oacceptabelt. Den stora skillnaden ligger i om man är född i Sverige eller inte. Bland inrikes födda var arbetslösheten i april 4,7 procent; för utrikes födda låg motsvarande siffra på 14,9 procent. I till exempel Malmö var så många som 64 procent av de flyktingar som kom till Sverige för tio år sedan fortfarande arbetslösa. Det är ett gigantiskt problem. Sysslolösheten är förödande. Här krävs det fler insatser för att människor ska komma i arbete. Kristdemokraterna har exempelvis förslag om introduktionsanställningar för att företagen ska kunna anställa fler. Stefan Löfven och regeringen talar om enkla jobb. Enligt förslaget handlar det om kopieringsjobb i offentlig sektor. Vi vill i stället se till att företagen får möjlighet att anställa fler.

Herr talman! Jag växte upp i en av de förorter vi diskuterar. I början av 90-talet var situationen ganska lik dagens. Det var ökad arbetslöshet, ökade klyftor och ökad kriminalitet, och det satt ett främlingsfientligt parti i riksdagen som hetsade mot människor på grund av etnicitet. De gick att vända, och det går att vända också i dag genom målmedvetet arbete. Det finns inget alexanderhugg. Moderaterna har rätt i att det är ett vägval man gör. Här finns en tydlig konflikt. Fortsätter man med de åtta årens skattesänkningar med ökade klyftor som följd kommer det att vara mycket svårt att vända detta. Eller ska man välja den väg som regeringen har slagit in på, att stärka polisen, se över straffen och bekämpa arbetslösheten? Arbetslösheten går åt rätt håll. Ungdomsarbetslösheten faller snabbt. Vi är stolta över det men inte nöjda. Det är en bra grundförutsättning. Det handlar om att prioritera resurser till skolorna. Man börjar inte kasta sten från dag ett, utan ofta har det funnits ett misslyckande under lång tid. Den hopplöshet som har gripit tag i människor måste vi bekämpa genom att stärka skolorna och ge en positiv väg framåt. Det handlar om att rusta upp dessa områden så att de boende känner att det finns närvaro och att de är en del av samhället. I grund och botten handlar det inte om vi och de. I grund och botten handlar det inte om olika delar av Sverige. Tillsammans är vi Sverige. Därför är det viktigt vilket vägval vi gör. För regeringens del är det tydligt: Det är dags att sluta klyftorna. Det är dags att prioritera samhällsbygget framför skattesänkningar.

Herr talman! Som jag har sagt i mina två tidigare anföranden är det viktigaste vi kan göra här och nu att återskapa tryggheten i de utsatta stadsdelarna. Från moderat håll har vi förslagit ytterligare 2 000 poliser. Vi har också föreslagit skärpta påföljder för attacker mot blåljuspersonal. I Moderaternas Sverige ska alla människor kunna känna sig trygga, även de som rycker ut för att rädda livet på någon annan eller för att återskapa tryggheten i dessa områden. Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min största respekt för alla de kvinnor och män som dagligen arbetar med att göra just detta. Moderaterna har presenterat ett flertal skarpa förslag på detta område. I denna debatt har jag ännu inte hört vad regeringen har för uppfattning i frågan. Har någon i denna kammare eller bland er andra som följer debatten hört något konkret förslag från regeringen om vad man vill göra här och nu för att återskapa tryggheten i dessa områden? Jag hör bara vaga formuleringar om bättre skolor och allt sådant. Absolut! Men svårigheten är inte att berätta om det Sverige man vill ha. Svårigheten är att berätta hur man ska komma dit. Då krävs det konkreta politiska initiativ. Min uppmaning till statsrådet Baylan i hans nya roll är: Släpp prestigen! Det finns konkreta och bra förslag. Genomför dem! Det brådskar nämligen. Jag tror att vi behöver en debatt om svenska värderingar. Jag gav uttryck för det i mitt första anförande. De ingår som en viktig del i Moderaternas plan för ett starkare Sverige där alla människor ska kunna känna sig trygga, oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller var man bor.

Herr talman! Jag instämmer i Alliansens kritik mot regeringen i denna debatt. Vi har bara fått luddiga svar från regeringen, och jag tror att det bottnar i att man inte har så många svar. Ibrahim Baylan sa att det gick att vända den utveckling som han refererade till, vilket årtal det nu var - det borde vara på 90-talet. Det finns ingen utveckling som har vänt i det här landet. Det har bara blivit sämre alltsedan massinvandringens tid startade. Det finns ingenting som har gått åt rätt håll. Faktum är att ingen i denna debatt förutom Sverigedemokraterna har nämnt den springande punkten: invandringen. Detta säger tyvärr en hel del om insikten hos de andra partierna om vad problemet bottnar i. Moderaterna pratade lite om företagarpolitik. De kallar oss vänster, och Vänstern kallar oss höger. Så brukar det låta, men faktum är att SD:s företagarpolitik står sig rätt stark i det här landet. På foretagarna.se nyligen slog vi till och med Moderaterna i förtroende. Det är inte så konstigt, för vi vill luckra upp LAS och göra det enklare för småföretag, till exempel genom att ta bort sjuklöneansvaret och mycket mer. I dag hör vi i debatten att både Kristdemokraterna och Centerpartiet ser polisens budgetbehov. Det är välkommet. Som vi brukar säga: Välkommen till verkligheten! För ett halvår sedan såg ni inte det behovet. Då skar Centerpartiet ned på rättsväsendet, och Kristdemokraterna gav i princip ingenting mer. Men det är bra att ni har kommit till denna insikt. Centerpartiet pratar om ett nytt dialogprojekt som de har kommit med, ett nytt roligt integrationsprojekt med korvgrillning. Vi får väl anta att det landar i något. Liberalerna pratar om straffrabatt och beredskapspolisen. Varför lyssnade ni inte på oss när vi ville behålla beredskapspolisen eller när vi under alla år ville ta bort straffrabatten? Ni skulle ha lyssnat då så hade ni sluppit göra det nu. KD hänvisar till sin vårmotion. Vi får väl se vad det blir av deras polissatsning i höstbudgeten, när det skarpa förslaget kommer. De nämnde att de har drivit frågan om gummikulor sedan 2001, men de gjorde det inte när de satt i regeringen.

Herr talman! Jag vill ägna mitt sista anförande åt att belysa ett område och ett problem som finns överallt i vårt samhälle men som ofta drabbar människor som på ett eller annat sätt avviker från normen. Det är en begränsande kraft som håller tillbaka människor i deras strävande efter att vara delaktiga i samhället, bidra och förverkliga sina drömmar. Det är något som ger upphov till en stor känsla av orättvisa hos den som utsätts för det, och det får enorma konsekvenser för enskilda och samhället. Diskriminering, rasism och främlingsfientlighet är problem som begränsar individen och befäster orättvisor i samhället. Den som inte kan få en bostad eller inte ens bli kallad till arbetsintervju för att hen har ett efternamn från en annan världsdel förlorar framtidstro och tillit till samhället. Ska vi bekämpa den utsatthet som många har pratat om här i dag måste vi bekämpa diskriminering. Det gläder mig därför att regeringen tar ett aktivt grepp om den här frågan genom konkreta satsningar på att motverka rasism och diskriminering. Det handlar om ökade resurser till Diskrimineringsombudsmannen, framtagande av en handlingsplan mot rasism och hatbrott samt en satsning på kultur och ett stärkt civilsamhälle. Det är viktiga satsningar för ett Sverige som håller ihop. Det är bara genom att hålla ihop som vi kan minska utsattheten. Det har framkommit flera kloka och konstruktiva förslag om hur man kan vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att polisen kan arbeta på ett fungerande sätt. Vi behöver se till att polisen har tillräckligt med resurser och rätt arbetsmetoder och att påföljderna är ändamålsenliga. Slutligen vill jag tacka Liberalerna som tagit initiativ till denna viktiga debatt. Stort tack till alla partier som har deltagit!

Herr talman! Ibland när folk vill vara lite elaka brukar de säga att vi politiker ägnar mycket tid åt att leta efter problem till våra lösningar i stället för lösningar på våra problem. Så blir det lite grann här i dag. Det är lika delar lustigt och beklämmande att se hur båda de extrema riksdagspartierna försöker utnyttja den allvarliga situation som har uppkommit för att driva sin vanliga agenda. För Sverigedemokraterna är invandringen och invandrare alltid problemet. Det spelar ingen roll hur få eller hur många vi har eller vilken nationalitet de som ställer till besvär har - det är alltid invandrarnas fel, det vet vi. Om man tycker så - fine, då får man väl göra det - men man måste förstå att det inte riktigt är så i den verkliga världen. Vänsterpartiet målar upp en bild av en hel armé av halmgubbar på den borgerliga sidan och att vi marscherar till våra sillbord och förtrycker proletariatet med liv och lust. Om man tycker det finns det inga logiska argument, utan jag kan bara vädja till folks förnuft. Jag är själv uppväxt och bor i förorten, och jag kan inte känna igen mig i den bild som Linda Snecker målar upp. Jag är bekymrad över en del av det som regeringspartierna ger uttryck för. Visst är det ord som är både stora och fina. Men det är bara ord, och ord väger lätt, herr talman. Bristen på konkretion oroar. Det finns ett amerikanskt talesätt som jag tycker är bra: Put your money where your mouth is! Det kan man tycka i detta - det är faktiskt värt att satsa något på riktigt. Den enda trygghetssatsning som regeringen har aviserat i vårändringsbudgeten är att man ska anslå ett antal miljoner i kompensation för att polisen ska kunna ta personal från hela landet för att kolla Öresundspendlares leg. Jag vet inte om jag tycker att det är en vettig prioritering. Hela Alliansen ser behovet av fler poliser, men jag tror att vi i Centerpartiet går allra längst med vår satsning på 2,4 miljarder. Med detta vill jag tacka Liberalerna för initiativet till denna debatt.

Herr talman! Vad ska vi göra? Vad vill Vänsterpartiet? Vänsterpartiet vill att hela Sverige ska leva, från landsort till förort. Vi vill ha mer resurser till välfärden och fler vänstermiljarder, och vi vill bygga bostäder, förbättra skolan och stoppa vinsterna i välfärden. Vi vill ha färre skattesmitare och mindre jobbskatteavdrag. Vi vill att polisen ska bli allas polis, jobba trygghetsskapande och ha ett högt förtroende. Vi vill att blåljuspersonalen ska finnas i förorten även när det inte händer katastrofer; de ska finnas där för att föra en dialog. Vi vill ha sociala insatsgrupper, vi vill ha ett levande föreningsliv och vi vill ha engagerade föräldrar som är ute i samhället. Vi vill skapa och upprätthålla allt det goda arbete som alla kommuner i hela Sverige gör varje dag och som är brottsförebyggande, som är långsiktigt och som faktiskt fungerar på riktigt. Liberalerna, som ville ha denna debatt, presenterade lite förslag i dag på SVT, men inga av förslagen är brottsförebyggande. När SVT pratade med befolkningen i Järva trodde de inte på Liberalernas förslag. De påpekade att man inte kan låsa in ungdomar. Vi måste ha långsiktighet. Ingen blir mindre kriminell för att man i tidig ålder hamnar inom Kriminalvårdens ramar. Att låta tuff är inte det viktigaste här och nu. Vänsterpartiet vill ha en välfärd som man kan lita på och en trygg arbetsmarknad för all blåljuspersonal. Dit kommer vi bara med breda satsningar och med långsiktighet.

Herr talman! Liberalerna har inte föreslagit att 13-14-åringar ska hamna inom Kriminalvårdens väggar, utan det är socialtjänsten som tillsammans med polisen ska utreda alla allvarliga brott, även dem som normalt sett ger under ett års fängelse. Det är socialtjänsten som ska se till dessa ungdomar. Ni kallar det för straff, vi kallar det förebyggande. De ska inte vara utanför skolan och sälja knark. De ska inte utnyttjas och missbrukas på grund av sin låga ålder för att man vet att om de bär på ett vapen eller är narkotikakurirer kommer rättsväsendet, på grund av deras ålder, inte att straffa dem. Detta måste vi angripa. Vänsterpartiet säger att de vill ha sociala insatsgrupper och så vidare. Det finns redan, och vi har i vårt paket i dag uppmuntrat fler sociala insatsgrupper i förebyggande syfte. Vi har också skrivit in, återigen, att kommunerna borde ha en skyldighet enligt kommunallagen att arbeta brottsförebyggande, för de har en central infrastruktur lokalt som svensk polis inte kan komma i närheten av. Om man inte har den ansatsen eller tar det ansvaret tvingas polisen ibland - i Tjärna Ängar och andra områden där jag har träffat dem - utföra icke polisiära uppgifter. Men polisen tvingas vara där ute, och vi vill att de ska vara där ute och jobba brottsförebyggande och faktiskt gripa dem som ägnar sig åt brott. Men de klarar inte av det. De som har följt den här debatten och tillsammans med mig hade hoppats få besked om ungdomstjänst, straffrabatt, fler områdespoliser och hur vi ska straffa dem som angriper ambulanser, brandkår och polisbilar fick tyvärr inte ett enda besked från Sveriges regering. Jag vill tacka dem som har deltagit i den här debatten, och jag lovar herr statsrådet att vi kommer att fortsätta jaga honom.

Herr talman! Det behövs en politik för fler jobb och framtidstro, och det behövs en rejäl satsning på fler poliser för att ge trygghet till den tysta majoriteten i utanförskapsområdena. För att de ska kunna verka behövs ordning och reda och poliser som står vid deras sida. Vi har i dag hört många förslag från inte minst Alliansens politiker. Jag noterar också att Maria Ferm från Miljöpartiet välkomnar flera av förslagen. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regering, och jag förväntar mig att man från den här debatten tar med sig de goda förslag som har kommit och gör något av dem. Jag ställde frågan till Vänsterpartiet om hur man kan vara emot att polisen får mindre dödliga vapen i stället för att enbart ha skarpladdade pistoler i de tuffa situationer som uppstår med exempelvis stenkastande människor i utanförskapsområdena. Jag tog upp ett exempel här i debatten med en polis som för andra gången hade blivit utsatt för molotovcocktailar. Vänsterpartiets representant i debatten svarade inte på min fråga. Herr talman! Vi får inte låta hopplösheten gro eller otryggheten bita sig fast. Vi måste föra en politik som uppmuntrar goda värden och bottnar i det som gör Sverige starkt - värden som frihet, jämställdhet, eget ansvar och medmänsklighet. Det är sådant som bygger Sverige starkt, inte regeringens passiva politik. Precis som med alla byggnationer, som jag sa i mitt inledningsanförande, byggs Sverige starkt med en stadig och stabil värdegrund. Jag hade hoppats på mer i dagens debatt, men vi får hoppas att regeringen återkommer med konkreta förslag så att vi tillsammans kan se till att få ordning på de problem och utmaningar som vi ser så att vi kan vända utvecklingen. Tack för dagens debatt och tack till alla er som jobbar med detta: polis, ambulans och räddningstjänst.

Herr talman! Det hör till sakens natur att i den här kammaren med förskrivna tal hävda att regeringen inte kommer med förslag och att man själv har lösningen på alla frågor. Dessutom fick jag nu höra att jag som statsråd ska bli jagad. Jag kan försäkra Liberalerna och Alliansen om att ni inte behöver jaga särskilt länge. Vi står alltid till förfogande för att hitta goda lösningar och samarbeten för att lösa komplicerade utmaningar. Det här är komplicerade utmaningar; de går att lösa. Regeringen har, under de 20 månader vi har suttit vid makten, från Justitiedepartementet levererat över 65 propositioner med konkreta förslag till den här riksdagen. Vi har levererat budgetar som stärker välfärden med 10 miljarder och skolan med 8 miljarder. Vi stärker polisen med resurser för att få till fler poliser och för att polisen ska vara närvarande i de här förorterna. Vi är också beredda att i samtal och samarbete med oppositionen också se över straffen, för det är viktigt. På kort sikt är det viktigt att lagföra dem som ägnar sig åt detta och på lång sikt att ta bort de orsaker som leder ungdomar in i denna brottslighet och denna hopplöshet som Andreas Carlson så målande och väl beskrev. Detta är ett gemensamt ansvar. Jag tror att vi alla i grund och botten är angelägna om att blåljuspersonal - polis, räddningstjänst och ambulans - måste få möjlighet att göra sitt jobb, såväl för deras egen trygghet som för de människor som behöver denna samhällsservice. För detta har vi alla ett ansvar. Vi i regeringen är beredda att ta vårt ansvar, och vi är beredda att föra samtal och hitta blocköverskridande överenskommelser också på detta område för att få en bättre utveckling än den vi har i dag.